Herr talman! Att det råder oro bland studenterna i detta avseende är alldeles otvivelaktigt. Det beror väl delvis på den omläggning av studierna som går ut på att man så snabbt som möjligt skall slussa igenom så många som möjligt. Det måste bli besvärligt för många av de studerande. Just den svårigheten att anpassa sig under första terminen, som herr Ohlin talade om i går, det är jag förvissad om, gör sig gällande bland ett stort antal av studenterna. Även om studenterna har kunnat få välja särskilda linjer, måste de på tre terminer uppnå 40 poäng, annars faller bilan. De originella begåvningarna, som också statsrådet sade sig ha stark känsla för, kanske fördjupar sig i något ämne och bedriver ingående studier i det utan att komma upp till de där 40 poängen inom den föreskrivna tiden. De kanske gör stora vetenskapliga insatser under tiden därför att de för djupar sig i ett ämne som de händelsevis har kunskaper i. Skall de åka ut? I statsrådets fastställande av att reglerna skall vidhållas fanns dock ett erkännande, som jag med stor tacksamhet fäste mig vid, nämligen att man skall ta hänsyn till de olika förhållanden som råder på olika orter. Jag nämnde också i mitt förra anförande att förhållandena är olika i olika ämnen — och ibland i samma ämne — vid olika universitet. Jag vet bara inte hur utbildningsnämnderna, om de skall följa dessa bestämda riktlinjer, skall kunna förverkliga intentionerna att de skall beakta de speciella situationer, som statsrådet med full rätt har pekat på. Jag hoppas att man skall kunna finna de vägar som gör det hela vettigt och rättvist för studenterna. Jag vill endast än en gång säga att jag hoppas att detta är övergångssvårigheter och att övergångstiden med dessa svårigheter skall vara kort. Men jag är ändå inte riktigt säker på att det här hetsade studieförloppet under framför allt de två första terminerna är det bästa sättet att bedriva studier för de studenter som har kommit till universiteten.

Herr talman! Att den här debatten skulle komma upp nu när PUKAS har verkat i tre terminer var ju alldeles ofrånkomligt.

Vi begärde också ett års uppskov med reformens genomförande, alltså till denna höst, för att universitetsmyndigheterna och även studenterna skulle få tillräcklig tid på sig att förbereda sig för det nya studiesystemet. Diskussionen huruvida ett betyg skall vara ett mått på kunskap eller om det skall vara ett tidsmått är vid det här laget rätt gammal. Om jag minns rätt tog herr Bagge under sin tid som ecklesiastikminister upp frågan, som då blev föremål för en rätt ingående diskussion i riksdagen. Han försökte få igenom någon form av begränsning av de akademiska studierna — en i och för sig lovvärd handling — men förutsatte att myndigheterna med uppmärksamhet följde frågan så att det inte kom att innebära en sänkning av kunskapsstandarden. Det är väl alldeles ostridigt på det sättet att den tid som studenten tillbringar vid universitetet är avsedd att ge honom vissa kunskaper som han kan ha nytta av i sin kommande arbetsuppgift. Det beslut som fattades hösten 1969 kom att innebära en definitiv avklippning av kunskapskravet, och man införde endast ett tidsmått. Vi kan alltså säga att studenterna vid universiteten i fortsättningen kommer att bli statistiskt godkända. Undervisningen skall läggas upp så att två tredjedelar av studenterna skall klara 40 poäng på ett år och fyra femtedelar skall klara 40 poäng på tre terminer. Det är en order till lärarna, utdelad av riksdagen. I anslutning till detta ställde vi krav på att det skulle tillsättas en utredning som verkligen skulle granska vad det kom att innebära kvalitetsmässigt. Man kan naturligtvis göra som statsrådet Moberg sade i en debatt med mig, nämligen legärt utgå från att någonting får de i alla fall med sig i bagaget när de går. Detta är naturligtvis helt riktigt. De kan rimligtvis litet mer när de lämnar universitetet i dag än de kunde när de gick till universitetet. Man kan väl i alla fall hysa den förhoppningen. De punkter vi har haft uppe till en sakdebatt har framför allt gällt de kunskapskrav som skall ställas på de blivande lärarna. Redan när lärarpropositionen antogs krävde vi, att man skulle ha minst trebetygskunskaper i ett ämne för att anses kompetent att undervisa på gymnasienivå. Men 3 betyg på den tiden och 60 poäng i dag är för det första inte alls samma sak, och för det andra räcker det ju nu med 40 poäng. Det är väl ganska självklart att den som skall undervisa på gymnasienivå får betydande svårigheter att klara sin läraruppgift om han endast har ett års studier mer än de elever han skall undervisa.

I svaret sägs något överraskande: ”Goda förkunskaper är naturligtvis av stor betydelse, men det är också nödvändigt att universitetsundervisningen utgår från de kunskaper gymnasiet i dag ger sina studerande.” Det är ett ganska sensationellt påstående. Vi hade en gymnasieutredning och vi fastlade ganska detaljerat efter ingående analyser den målsättning som gymnasiet skulle ha för att ge kunskaper inom olika ämnen, kunskaper som då skulle vara den plattform studenterna borde ha för att kunna fortsätta vid universitet och högskolor. Såvitt jag förstår, följer man den regeln vid universiteten. Skillnaden, statsrådet Moberg, måste väl rimligtvis vara — det är detta debatten rör sig om i dagens utbildningspolitiska resonemang — att gymnasiet inte uppfyller de målsättningar som riksdagen har beslutat. Detta avstånd är det svåra.

Det är detta striden gäller. Vi kan givetvis principiellt resonera om att överföra en del av gymnasieskolans hittillsvarande uppgifter till universiteten; det kan vi alltid göra. Man kan emellertid fråga sig om det är en rationell metod och om det är riktigt att skära bort en del av gymnasiets uppgifter och lägga dem på universiteten. Vill man göra det, statsrådet Moberg, måste vi väl ta upp en principdebatt om en ny målsättning för gymnasieskolans kunskapsgivande och en ny diskussion om universiteten. Jag vill i detta sammanhang försvara universiteten, som utgår från det beslut som en gång har fattats av regering och riksdag beträffande den underliggande skolans kunskaper. Jag skall sedan säga några ord om utspärrningen. I princip vill jag ansluta mig till det herr Rolf Kaijser sade i detta fall, nämligen att det krävs en prövning även från regeringen just med hänsyn till initialsvårigheterna. Vi måste erinra oss hur debatten fördes när beslutet fattades. Vårt parti reserverade sig mot att reformen skulle genomföras så snart. Mycket starka röster höjdes från såväl universitet som studenter med krav på ett uppskov. Man var nämligen inte beredd att genomföra denna nya reform. Det är möjligt att man kan kalla detta för en engångsföreteelse, om målsättningen fortfarande är att: ”statistiskt” godkänna studenter. Men borde inte detta system rimligtvis hanteras på ett särskilt sätt under den här övergångsperioden? Även om regeringen överlåter beslutandet till de lokala instanserna, borde det kunna krävas att den i sitt ställningstagande pekade på att alldeles särskilda hänsyn bör tas vid den bedömning som nu sker, just med hänsyn till svårigheterna att genomföra den nya reformen. Herr talman!

Herr talman! Den sista frågan, herr Wallmark, besvarade jag i min kommentar till herr Kaijsers inlägg, när jag erinrade om vad jag hade sagt i samband med att regeringen avslog de framställningar som gällde ett åsidosättande av det regelsystem som statsmakterna bestämt för den här verksamheten. Jag har ingen anledning att läsa in de raderna en gång till i protokollet. Låt mig så säga ett par ord till med anledning av herr Wallmarks påståenden. Herr Wallmark sade att statsmakterna är helt ointresserade av kvaliteten i utbildningen vid universiteten, enkannerligen då de filosofiska fakulteterna. Det är i och för sig ett ganska anmärkningsvärt påstående.

Universitetskanslersämbetet har med hjälp av en lång rad forskare, universitetslektorer och andra lärare vid universiteten under ett antal år gjort ett jättelikt reformarbete på kvalitetssidan genom att förse ämnena med moderniserade läroplaner rakt igenom. Det är den största kvalitativa, på en gång genomförda för bättring vid de filosofiska fakulteterna som skett någonsin under dessa fakulteters långa historia. Det kallar herr Wallmark ointresse för kvalitetsfrågan! Sedan tog herr Wallmark upp en oerhört väsentlig principiell fråga, nämligen om hur de olika utbildningsnivåerna skall anpassas till varandra med hänsyn till de förändringar som sker inom dem. Vi har det systemet här i landet att det inte finns särskilda in trädeskrav till de olika nivåerna. Vi har inga inträdeskrav till gymnasie skolan och inte heller till universitetsstadiet, utan vi låter insatserna i närmast föregående utbildningsled bli avgörande för vilka som skall få gå vidare. Då har vi intagningsbestämmelser för spärrade fakulteter samt allmänna och speciella behörighetsvillkor för studier vid filosofisk fakultet. Därav följer att när det sker förändringar på närmast underliggande utbildningsnivå måste självfallet universiteten för närmast efterföljande utbildningsnivå beakta dessa förändringar vid uppläggningen av undervisningen på den nivån. Samtidigt är det naturligtvis nödvändigt att en samverkan sker mellan de olika stadierna, därför att när man kommer till de praktiska problemen måste ändå ömsesidiga hänsyn tas. Vad jag nu har anfört ligger bakom statsrådet Carlssons uttalande i interpellationssvaret i går i andra kammaren. Han påpekade i detta svar de svårigheter som kan uppkomma vid universiteten till följd av att gymnasiestadiets färdiga produkter — förlåt uttrycket — börjar studera vid universiteten med andra kunskaper än dem som det gamla gymnasiets elever hade. Eftersom riksdagen har beslutat om en annan målsättning, andra timplaner, måste — som herr Mattsson sade i andra kammaren i går — självfallet resultatet för den enskilde eleven bli ett annat; annars hade vi inte genomfört en förändring av utbildningen. Det betyder att anpassningsproblemen i själva Öövergångssituationen måste bli större. Principiellt, herr Wallmark, är det ingen som mig veterligt — i varje fall inte ännu — har rest något krav på att universiteten icke skulle acceptera de ungdomar som kommer från gymnasierna utan för dem ställa alldeles specifika krav. Något sådant krav uppställde inte heller herr Wallmark — jag lyssnade mycket noga på honom — men det stod liksom att läsa mellan raderna. Menar herr Wallmark det? Vi har den uppfattningen att så inte skall ske. Det är å andra sidan viktigt — såsom också sades i andra kammaren i går — att de två systemen närmar sig varandra och att man ser till att de praktiska problemen som uppkommer i övergångsskedet blir så små som möjligt.

Herr talman! Det görs ofta gällande av både statsrådet Carlsson och av statsrådet Moberg att den kritik som vi framför är felaktig, därför att vi gör jämförelser mellan den gamla skolan och den nya skolan.

På den punkten är vi alltså överens. Den kritik som vi har tagit upp avser en granskning av hur skolan uppfyller de målsättningar som vi har varit överens om. I den frågan är avståndet mellan oss stort. Det finns här två vägar att gå. Den ena är att skapa nya målsättningar för skolan som den har en chans att uppfylla och få den frågan sakdiskuterad. Den andra vägen är att konstatera att skolan fortfarande skall uppfylla de givna målsättningarna. I så fall måste skolan omorganiseras på ett sådant sätt att den klarar den uppgiften. Vi har i riksdagen icke fattat något förändrat beslut beträffande gymnasiets målsättning sedan 1965. Är det inte rimligt att universiteten då utgår från detta vid byggandet av den startplatta från vilken studenterna skall gå vidare inom de olika ämnena? Hela den språkdebatt som pågått har avsett att studenterna inte lär sig det som läroplanen säger att de skall kunna och som språkinstitutionerna utgått från att de har med sig i bagaget. Det är den diskrepansen man har konstaterat och frågan är vad vi då skall göra. Antingen får vi förändra språkundervisningen vid gymnasieskolan, så att eleverna får dessa kunskaper, eller också får vi fatta ett nytt beslut om en förändrad målsättning för gymnasieskolan. Jag tycker verkligen inte att riksdagen skall gå med på några slags underhandsanpassningar. Det måste föras klara och rena diskussioner, så att vi verkligen vet hur vi skall arbeta i fortsättningen. Jag vill alltså bestrida, statsrådet Moberg, att riksdagen har fattat några sådana förändrade beslut beträffande gymnasiet som gör att universiteten av sig själva skall anpassa den grundplatta från vilken studenterna skall starta sin undervisning. Det är en fråga för riksdagen att förändra målsättningen eller förändra utbildningen i skolan så att målsättningen uppfylls. Det är kärnfrågan! Statsrådet säger vidare att det är ett anmärkningsvärt påstående att regeringen är ointresserad av kvalitetskraven. Han anför att UKA har utfört ett jättearbete med att modernisera undervisningsplanerna. Låt mig erinra om att beslutet om PUKAS fattades förra våren och att man har att arbeta efter det. Jag har varit med om att fatta beslut om ett stort antal människor som skall arbeta på UKÄ och även vid universiteten. Visst har de legat i selen för att få fram någorlunda bra undervisningsplaner. Men, herr statsråd, jag har också under hand följt det arbetet och de fick inte fram undervisningsplanerna förrän långt fram på hösten. Förutsättningen för en utveckling inom universiteten är naturligtvis alltjämt att man tar fram allt bättre undervisningsplaner och att man får en allt bättre pedagogik. Det är emellertid inte det vi diskuterar när vi talar om utspärrning, statsrådet Moberg. Vi talar om de utomordentligt stora övergångssvårigheter som universiteten — och därmed också studenterna — hade när de skulle anpassa sig till denna nya studieordning, för vilken inte fanns några studieplaner uppgjorda. Det står ingenting i regeringens beslut om att man speciellt skulle ta hänsyn till detta vid bedömning av utspärrningen. Herr talman, det var det jag anmärkte på.
Herr talman! Jag upprepar att i det pressmeddelande som jag har lämnat efter regeringens beslut att avslå framställningarna om att man skulle sätta systemet ur kraft, pekas på de speciella problem som kan uppkomma till följd av dessa övergångssituationer. I den stora principiella frågan trodde jag först att jag var överens med herr Wallmark, men i slutet av hans inlägg framgick det att vi tydligen inte var överens. De ändrade läroplanerna för gymnasiet leder självfallet till att de som går ut det nya gymnasiet har i viss mån andra förkunskaper än sina äldre kamrater, och det skapar vid deras fortsatta studier vissa problem som skall beaktas. Överläggningar härom skall komma till stånd mellan universitetssidan och skolsidan. Riksdagen har inte tagit ställning till undervisningsplanerna. Det stora arbete av pedagogisk natur som jag talade om, som pågått och fortlöpande pågår, är det arbete som universiteten själva skall genomföra i enlighet med den frihet de har, och det fattar inte statsmakterna beslut om.

Herr talman! Det är en liten detalj i den här diskussionen som jag verkligen har fastnat för. Vi har ju konstaterat att språkundervisningen på många områden inte är som den borde vara, att det har blivit en sänkt standard vid universiteten, att de studerande har svårt att följa med. De har en sämre grund, som herr Wallmark påpekade, men de skall fortfarande på den föreskrivna tiden hinna med 40 poäng. Det måste betyda att dessa 40 poäng inte når upp till vad de var avsedda att vara. Detta innebär att statsrådet är fullt medveten om att de som skall bli lärare i dessa språk vid grundskolor och gymnasier kommer att ha en väsentligt sämre utbildning än vad motsvarande lärare har nu. Det måste ju föra med sig betydande svårigheter och en betydande kvalitetssänkning i skolorna.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är villig att inför kammaren redogöra för hittills vunna erfaren heter av försöksverksamheten med tillträde till vissa universitetsstudier enligt SFS 1969:68, dvs. kungörelsen om vidgat tillträde till högre utbildning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Genom ett initiativ från kompetensutredningen inleddes höstterminen 1969 en försöksverksamhet med vidgad behörighet för universitetsstudier. Den som uppnått 25 års ålder och har varit yrkesverksam under minst 5 år är enligt bestämmelserna för denna försöksverksamhet behörig att bedriva universitetsstudier inom vissa ämnesområden. Under läsåret 1969/70 inskrevs enligt dessa bestämmelser ca 1600 studerande. Antalet studerande innevarande läsår är hittills ca 850. Kompetensutredningens slutbetänkande, som avlämnades i somras, remissbehandlas för närvarande. Jag räknar med att erfarenheterna av pågående försöksverksamhet redovisas i samband med kommande ställningstaganden till detta betänkande.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret. Anledningen till att jag tagit upp denna fråga är att försöksverksamheten nu pågår den tredje terminen. Ett uttalande i svaret är kanske något diffust. Det står att antalet studerande innevarande läsår är hittills ca 850. Jag vill förklara det och säga att antalet nyanmälda i år är ca 850, noga räknat 837. Det är sammanlagt 2 400 personer som ägnat eller ägnar sig åt denna försöksverksamhet. Men det förs ju också debatt om att vidga denna verksamhet till andra områden och till att omfatta hela examina. Jag har särskild omtanke om dessa grupper eftersom — det har sagts i kammaren förut — det är jag som i kompetensutredningen tagit initiativ till denna verksamhet som en försöks verksamhet. Då är det ytterst intressant och värdefullt för fortsatt arbete att man gör en uppföljning av verksamheten så att man kan utvärdera dess resultat. Det är enligt min uppfattning självklart, att när man startar en försöksverksamhet skall man också följa upp den, så att man får veta vilka resultat den gett. Underhandsinformationer har gett mycket blandade intryck, och med hänsyn till att så många sysslat med detta och att det är tredje terminen hade jag väntat att i svaret få veta något om vad som hänt. De som startade höstterminen 1969, fortsätter de att studera? Klarar de några betyg? De som startade vårterminen 1970, vad har hänt med dem? Vi vet ingenting. När Kungl. Maj:t biföll detta förslag i april förra året borde rimligtvis till beslutet ha knutits ett krav på att någon instans skulle göra en uppföljning av resultatet. Så är det tydligen inte. Eftersom Kungl. Maj:t glömt bort denna del, är det förmodligen så att ingen känner sig ansvarig för dessa frågor. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att det över huvud taget inte förekommit någon uppföljningsverksamhet. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet: Är man från regeringens sida intresserad av och beredd att såväl vidga denna försöksverksamhet till andra studieområden som att tillämpa den för hela examina innan man vet något som helst om erfarenheterna från den nuvarande försöksverksamheten? Och är statsrådet beredd att ge någon instans i uppdrag att göra uppföljningen, så att vi kan få ett sakligt underlag för den fortsatta diskussionen? Herr talman! Det var dessa frågor jag hoppats statsrådet skulle ge något svar på. Vi kanske kan få svaret nu.
Herr talman! Svaret ligger ju i sista meningen, där jag säger att erfarenhe terna från den pågående försöksverksamheten kommer att redovisas i samband med ett kommande ställningstagande till kompetensutredningen. Jag kan försäkra att den uppföljning som herr Wallmark talar om sker. Det är en skyldighet för våra myndigheter att se efter vilka konsekvenserna av försöksverksamheten blir. I samband med att vi tar ställning till den större frågan kommer vi också att pröva de frågor som herr Wallmark här i och för sig riktigt aktualiserar. Har de som tagit detta för många djärva steg lyckats bättre eller mindre väl än andra?

Hela detta komplex kommer vi att pröva i samband med hela frågan om det regelsystem som kompetensutredningen behandlat.
Herr talman! En interpellant är ju inte alltid nöjd med några allmänna fraser. Det är därför som man vill fördjupa frågeställningen. Herr statsrådet säger att han svarar på min fråga med de tre sista raderna, och så utlovar han en försäkran om att ”ansvarig myndighet” — det måste såvitt jag förstår vara universitetskanslersämbetet — gör denna uppföljning. Anledningen till att jag ställer frågan, herr statsrådet, är att jag vet att ingen gör en sådan här uppföljning. Jag sitter själv med i kompetensutredningen och har förvånat mig över att ingen bryr sig om att göra den uppföljning som borde vara en automatiskt ingående del i en försöksverksamhet. Låt oss då hoppas att denna inter pellationsdebatt leder till att statsrådet snarast möjligt ger i uppdrag till universitetskanslersämbetet att omgående göra en uppföljning och redovisa denna offentligt innan regeringen tar ställning till kompetensutredningens förslag. Här förs debatter även om andra utbildningar, säg socionomutbildningen, där man skall följa dessa spelregler utan att veta vad de givit i verkligheten. Det är det allvarliga att man går vidare med saker och ting utan denna uppföljning. Det gäller inte bara detta område, statsrådet Moberg, men det är detta område jag just nu tar upp till diskussion. Jag vill också avsluta mitt inlägg med att uttrycka den förhoppningen, att resultatet av den här diskussionen blir ett uppdrag till UKÄ att göra denna uppföljning. Sedan kanske vi kan återkomma till en sakdebatt.
Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är villig att inför kamma ren redogöra för resultatet av de vid 1969 års riksdagsbeslut om forskarutbildning och forskarkarriär förutsatta övervägandena rörande principerna för urvalet av studerande för doktorsexamen samt för hur dessa principer eventuellt tillämpas och vilka erfarenheter som därvid kunnat inhämtas. Herr Wallmark har vidare frågat om utbildningsministern är villig att inför kammaren redogöra för de överväganden rörande en akademisk mellanexamen på nivån över grundexamen som sedan nyssnämnda riksdagsbeslut förutsatts äga rum inom regering och utbildningsmyndigheter. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. 1969 års beslut angående forskarutbildning och forskarkarriär m.m. föregicks bl.a. av en diskussion om en s.k. mellanexamen. Av flera skäl avvisades tanken på en sådan examen som ett reguljärt led i forskarutbildningen. Däremot innebar beslutet att särskilda, yrkesinriktade examina kan inrättas, om arbetsmarknadsskäl föreligger för detta. Sålunda har en särskild psykologexamen inrättats. På grundval av 1969 års beslut kommer förslag från utbildningsmyndigheterna och andra om inrättande av särskilda yrkesinriktade examina ovanför grundexamensnivå att prövas i varje särskilt fall. Behovet av handledning inom forskarutbildningen varierar såväl mellan olika studerande som mellan olika ämnen. Det underströks därför i forskarutbildningspropositionen att det är svårt att fastställa några generella normer för antalet studerande per handledare. Av dessa skäl fattades i fjol beslut om att de lokala myndigheterna skall ha det avgörande inflytandet, när det gäller att fastställa antalet platser inom forskarutbildning i visst ämne. Detsam ma gäller för urvalet till denna utbildning. Det ankommer på utbildningsnämnderna att besluta om eventuella be gränsningar av tillträdet till forskarutbildningen. Sådant beslut skall anmälas till universitetskanslersämbetet, som har rätt att ändra beslutet. Urvalet av studerande skall sedan göras av prefekten för institutionen eller av det organ, som under pågående försöksverksamhet i stället för prefekten åläggs denna uppgift. Antalet institutioner, vid vilka forskarutbildningen har spärrats av utbildningsnämnden, är mycket begränsat, varför det ännu är för tidigt att redovisa erfarenheter av hur urvalsförfarandet har tillämpats. Genomförandet av = forskarutbildningsreformen följs kontinuerligt av utbildningsmyndigheterna. Jag räknar med att dessa, när förutsättningar och skäl föreligger skall återkomma med förslag till jämkningar i systemet och kompletteringar av detta.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret även på denna interpellation. Jag har således velat ta upp två problem, av vilka det ena gäller den s.k. mellanexamen. Vi har framställt yrkanden om dess genomförande alltifrån den tidpunkt då doktorsexamen infördes och licentiatexamen slopades. Detta krav överensstämmer mycket, vill jag tillfoga, med forskarutredningens, som ju hade ställt ett obligatoriskt krav på en mellanexamen inom alla områden. Det var en utredning som noggrant analyserade dessa problem. Man har alltså anledning att tro att frågorna är väl genomtänkta. Nu har regeringen inte velat vara med om en sådan här mellanexamen, bortsett från psykologutbildningen. I propositionen av år 1969 framhölls emellertid att det även inom andra områden skulle kunna tänkas att en sådan här mellanexamen infördes. Man har kallat den en särskilt yrkesinriktad examen efter grundexamen, och man har pekat på det tekniska området. Vi har tagit upp det ekonomiska området, och jag skulle kanske kunna tillfoga det samhällsvetenskapliga området. Men vi har också framhållit att det naturligtvis krävs överväganden innan man fattar beslut om dem. Riksdagen har också klart utsagt att det skall ske sådana överväganden, och det är dessa jag har efterlyst. I statsrådets svar sägs ingenting annat än att regeringen avser att vara helt passiv i dessa frågor; om någon framlägger ett förslag skulle man kunna tänka sig att pröva det. Men ett sådant ställningstagande låg faktiskt inte i riksdagens beslut, utan tvärtom ett krav på ett aktivt handlande från utbildningsdepartementets sida. Att det finns ett dokumenterat behov, i varje fall från näringslivets sida, av utbildad arbetskraft på det tekniska området är verifierat i remisshandlingar. Att behovet också finns på andra områden är alldeles ostridigt. Jag tror att åtskilliga intresserade instanser väntar på ett initiativ från regeringens sida i anledning av riksdagens uttalande. Jag vet inte hur jag skall tolka det uttalande som statsrådet Moberg gör i sitt svar, att det krävs nya påstötningar från något håll för att regeringen skall vara intresserad av att föra denna diskussion. Det stämmer alltså inte överens med vad riksdagen har uttalat. Jag vill ställa en tilläggsfråga till statsrådet Moberg: Är statsrådet villig att på eget initiativ ta upp överläggningar för att få till stånd diskussioner kring behovet av vad statsrådet vill kalla en särskild yrkesinriktad examen efter grundexamen på olika områden? Nu talar jag inte bara å egna vägnar utan också med utgångspunkt från erfarenhet inom åtskilliga områden av samhällslivet. Det finns ett mycket starkt behov av en examen eller en utbildning ovanpå den nuvarande treåriga. Däremot finns inga krav på en fullständig doktorsexamen. Det skall vara en anpassning av utbildningsnivån efter marknadens behov. Detta är den flexibilitet i utbildningsväsendet som man har anledning att vänta sig. Det är bara att hoppas att regeringen är beredd att ta vissa initiativ. Herr talman! Den andra delen av interpellationen berörde urvalet av forskare. Det sades redan i propositionen att det var nödvändigt eller kunde komma att bli nödvändigt att göra en begränsning av antalet forskarstuderande. Riksdagen uttalade då att detta bör ske efter vissa principer och att universitetskanslersämbetet skulle utarbeta dessa principer. Statsutskottet skrev i sitt utlåtande att det är ”uppenbart att principerna för urvalet måste övervägas mycket noga och tillämpningen av dem kontinuerligt övervakas.

I och för sig är det ett illavarslande tecken att vår andel av bruttonationalprodukten till forskning har stagnerat under de senare åren. Det är i och för sig mycket beklagligt, men det skall jag inte ta upp i detta sammanhang. Om man stryper tillströmningen till forskarutbildning har man därmed också i viss mån omöjliggjort en utveckling av forskningen på olika områden. Statsrådet säger att vi överlåter på de lokala myndigheterna att reglera detta, men det är ju närmast fråga om småputsningar. Regleringen sker på två olika nivåer, herr statsråd. Regeringen fattar de stora, principiella besluten när de allmänna resurserna, de s.k. generella forskarhandledningsresurserna för olika universitet och institutioner, tilldelas. Detaljregleringen måste sedan följa dessa ramar. Man får avväga hur många doktorander som kan släppas in. Men den stora, principiellt viktiga prioriteringen har regeringen ansvaret för. Man kan naturligtvis säga att detaljregleringen när det gäller doktorander är en småputsning som inte blir särskilt betydelsefull. För de enskilda personerna är den emellertid oerhört betydelsefull. Statsrådet säger att erfarenheterna visat att det hittills egentligen inte skett någon begränsning. Man har släppt in så många man kunnat, kanske till förfång för alla, därför att egentligen ingen har kunnat få någon ordentlig handledning. Min konkreta fråga var: Har statsrådet fullföljt det uppdrag som riksdagen faktiskt beslutat? Har det utarbetats några regler? Hur ser dessa regler ut? Nu har någon utspärrning i större omfattning inte förekommit, men för att över huvud taget kunna reglera denna form av begränsning, måste det finnas regler. Skall statsrådets svar tolkas så att man Över huvud taget inte har sysslat med detta? I så fall kan man än en gång konstatera att riksdagens beslut fullföljs endast i den mån regeringen har något som helst intresse för saken. Eller är det tidsbrist som är orsak till att det inte har hänt någonting? Jag kanske kunde få en närmare förklaring till detta.

Herr talman!

Det är den formella sidan av saken. När det gäller det faktiska problemet ställde mig herr Wallmark frågan om jag var villig att ta upp överläggningar med avnämarna, universiteten, om den na fråga och inte förhålla mig så passiv som jag nu skulle ha gjort. Jag bedömer det så, att i varje fall för närvarande finns ingen anledning för regeringen att desavouera eller komplettera universitetskanslersämbetet i detta avseende. Universitetskanslersämbetet är som bekant så uppbyggt, att man har fakultetsberedningar. I dessa beredningar sitter företrädare för arbetsmarknaden och näringslivet och där sitter företrädare för universiteten. De har att i samband med sitt arbete göra dels långsiktiga, dels årliga prövningar av alla de krav som ställs på dem från olika håll. De har hittills inte kommit fram till att presentera ytterligare några konkreta förslag. Jag finner inte anledning — jag upprepar det — att här ifrågasätta detta, men jag skall ta ett samtal med universitetskanslern själv och höra med honom vilka erfarenheter man på denna punkt hittills har gjort inom kanslersämbetet.

Både för universitetens skull och för samhällets skull är vi i och för sig mycket angelägna om detta, men något mer drastiskt ingripande är jag för närvarande icke beredd att göra. Den andra frågan innehåller två problem, å ena sidan det reala problemet om resurserna för forskarutbildningen och de resursernas utnyttjande, å andra sidan det formella problemet om vem som skall göra de ingrepp, fatta de beslut i detalj som erfordras. Om jag tar det senare problemet först, framgår det redan av svaret att vi har tolkat riksdagens uttalande på denna punkt så, att kanslersämbetet fått avgöra, hur man skulle förfara. UKÄ har funnit det lämpligast, i ett inledningsskede av denna reforms realiserande, att låta de enskilda institutionerna själva pröva frågan, och det bedömer jag såsom ett mycket klokt beslut av kanslersämbetet. Det gäller här stora individuella variationer, och det uppstår alldeles speciella problem under en övergångsperiod, när man skall klara dels forskarhandledningen till dem som följer den gamla ordningen, dels forskarhandledningen för dem som börjar på den nya doktorsexamen. Kanslersämbetet har löst det generella problemet med att få full likvärdighet så, att man skall anmäla till kanslersämbetet hur man förfar. Kanslersämbetet har förbehållit sig rätten att ändra de detaljbeslut som fattas ute på fältet. Så har verksamheten hittills bedrivits. Samtidigt har kanslersämbetet ett antal arbetsgrupper som följer utvecklingen i dessa frågor, som självfallet är besvärande just under övergångsperioden — det har jag flera gånger strukit under. Vi har i departementet haft överläggningar med kanslersämbetet om hur man skall fortsätta, och vi har kommit fram till att den ordning som nu tillämpas bör få fullföljas ytterligare en tid. Låt mig för kammaren klargöra vad vi hittills har gjort för forskarutbildningen. Vi har i två omgångar förstärkt resurserna högst väsentligt. Vi har beviljat universiteten drygt 250 tjänster för forskarutbildning. I kommande statsverksproposition skall vi fullfölja upprustningen av resurserna och se till att de nya resurserna går till de institutioner som har det allra mest besvärligt. Vi har låtit undersöka den faktiska situationen, och bilden är mycket splittrad. För alla fakulteter utom de filosofiska — för de medicinska, odontologiska och andra — är situationen förhållandevis god, institution för institution, även om också en och annan institution där har förhållandevis många studerande jämfört med antalet forskare. Problemet är nästan helt koncentrerat till de filosofiska fakulteterna, men även där är situationen i dag mycket ojämn. Det finns många institutioner inom de filosofiska fakulteterna som har en hygglig standard, och några har en mycket god standard i forskarutbildningshänseende. Men det finns ett antal institutioner som har svåra förhållanden, och några av dem har mycket besvärliga förhållanden. Det är naturligt nog framför allt dessa som har blivit föremål för uppmärksamhet i pressen och i andra sammanhang. Vi har därför funnit det angeläget att styra de resursökningar, som vi räknar med att riksdagen skall bevilja nästa år, ännu hårdare än vi har styrt de resursförstärkningar som vi givit under de två första åren efter reformens ikraftträdande.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Moberg för att han lovat ta upp en överläggning med universitetskanslersämbetet. Det gläder mig.

I det uttrycket ligger ju ett aktivt handlande. Jag är alltså glad över att statsrådet är beredd att ta ett initiativ i detta sammanhang, så att vi kanske kan få till stånd en saklig överläggning. När det gäller urvalet av forskare vill jag starkt understryka utskottets avsikt med formuleringen att ”principerna för urvalet måste övervägas mycket noga och tillämpningen av dem kontinuerligt övervakas”, och att UKA skulle syssla med detta. Det är en mycket viktig fråga, därför att här måste de principiella synpunkterna beaktas. Sedan kan det bli individuella variationer. Det är de principiella synpunkterna man måste ta upp i den offentliga debatten. Innan UKÄ fullföljt sitt uppdrag kan vi aldrig föra en diskussion om detta. Jag tror att det är felaktigt att göra som UKA — kanske av bekvämlighetsskäl — nämligen att överlåta åt utbildningsnämnder, eller vem det nu blir som tar hand om detta, att bedöma varje enskild person för sig utan att följa de allmänna principer som riksdagen ville ha. Det kunde vara av värde, om statsrådets samtal med kanslern även kunde innefatta detta.

När man granskar vad universiteten säger och framför allt vad universitetskanslern kräver som minimiresurser för att på ett någorlunda rimligt sätt fullborda denna utbildning, så finner man att det är ett stort avstånd emellan detta och vad regeringen har ansett sig kunna ställa till förfogande. Jag skall inte fortsätta debatten på den punkten, ty det ges tillfällen att föra den diskussionen i andra sammanhang. Jag vill bara göra det konstaterandet att det beslut som fattats om en ny forskarutbildning och de resurser som ställts till förfogande för denna gör det befogat att påstå att vi inte har fått en ny reform. Den är i stor utsträckning ett tomt skal som skall fyllas med ett innehåll, men när det kan ske vet vi inte. För mig har det varit en gåta att man kunnat fixera tidsramarna väsendet för en ny doktorsutbildning på månaderna när, under förutsättning att de nya doktoranderna fick en ytterst noggrann skolning under de två första åren. Och så finns det inga resurser härför! Det är för mig helt ofattbart hur man kunnat gå fram den vägen. Detta har vi sagt i andra sammanhang. Jag vill alltså bara med anledning av vad statsrådet Moberg sade nu upprepa att vi verkligen inte är överens om det sättet att tackla problemen omkring forskarutbildningen.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat mig, om jag är villig att, redan innan utredningen om skolans inre arbete redovisat sitt arbete, vidta interimistiska åtgärder i syfte att skapa drägligare arbetsförhållanden för elever, lärare och övriga inom det svenska skolväsendet verksamma. Det åvilar — som jag framhållit i annat sammanhang — utbildningsmyndig heterna på alla nivåer att främja goda arbetsförhållanden i skolan. Riktlinjer för skolöverstyrelsens arbete med dessa frågor har meddelats av regeringen i maj 1968. Under de senaste åren har bl.a. resurserna för specialundervisningen förstärkts samtidigt som nya former för denna undervisning prövas. Jag är för min del beredd att pröva alla konstruktiva förslag som kan komma — från bl.a. skolmyndigheter och utredningen om skolans inre arbete — för att förbättra arbetsförhållandena i skolan.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var kortfattat. Och tämligen intetsägande. Att det inte innehöll någonting nytt kan vi ju vara överens om. Det framgår faktiskt av svaret att vad som står där har sagts tidigare. Änd? är jag i den besynnerliga situationen att jag inte är missnöjd. Det är nu inte herr Carlssons förtjänst, utan slumpen har velat att generaldirektör Orring, som är ordförande i utredningen om skolans inre arbete, i går i tidningarna praktiskt taget besvarade den fråga som jag ställde.

Förmår vi inte att bryta den våg av hänsynslöshet, råhet och i viss utsträckning obildning som nu sköljer över skolväsendet, är nästa steg en accelererat förråad ton i umgänget människor emellan och sannolikt oefterrättliga förhållanden på samhällets olika arbetsplatser.

Detta är tillfredsställande. Om jag sammanställer det med det besked som utbildningsministern själv gav i sitt interpellationssvar — ett självklart uttalande — nämligen att han förklarade sig villig att positivt pröva alla konkreta förslag han får sig underställda, kan jag kanske våga hoppas på att det ändå skall ske någonting ganska snart på detta område. Utbildningsministern har i svaret pekat på specialundervisningen, vilket väl är riktigt. Specialundervisningen är ett viktigt led i det arbete som måste bedrivas för att man skall kunna skapa bättre förhållanden inom skolväsendet. Det kan vi vara överens om. Jag har personligen den uppfattningen att man här har en kostym som man inte på alla håll riktigt har vuxit i. Men stat och kommun får väl hjälpas åt och se till att man fyller i vad som för närvarande kan saknas. Idéer och tankegångar finns dock att hämta på många andra håll; tankar som redan är tänkta och som borde kunna leda till resultat. Problemet är inte nytt, även om man onekligen har en känsla av att det inte har varit riktigt passande att på ansvarigt håll tala om ordningsförhållandena i skolorna förrän under det senaste året. Det är kanske på sitt sätt symtomatiskt att om man går till olika offentliga utredningar, kan man konstatera att det inte är inom =<:ecklesiastikdepartementets område — nu utbildningsdepartementets område — som man finner de tidigaste uttalandena och funderingarna kring förhållandena i skolorna, utan det är faktiskt i en utredning som är tillkallad av justitieministern. Den skulle syssla med helt andra ting än skolfrågor. Men redan i mitten av 1950-talet observerade den och diskuterade vad man litet förenklat kan kalla skolans disciplinproblem. Jag vet inte i vilken utsträckning som den Kjellinska utredningen, som blev färdig med sitt förslag 1959, verkligen har lett till åtgärder på skolområdet. Men i varje fall på en punkt är jag överens med utredningen. Jag tror att vad man sade för tio—tolv år sedan fortfarande gäller, nämligen att det inte råder ett tillfredsställande samarbete mellan de olika organ, mellan olika ämbetsverk och olika kommunala organ, som har med barn och ungdom att göra. Utredningen uttalade att detta samarbete inte alltid fungerar tillfredsställande. Jag tror att man på sina håll kan instämma i detta ännu i dag. Den Kjellinska utredningen, som jag talade om, fortsatte sitt arbete med anledning av ett utlåtande som första lagutskottet avgav och skapade en modell till försöksverksamhet. Den gällde visserligen aktioner mot ungdomsbrottslighet men applicerades också på vissa intensivåtgärder på skolområdet. Jag tror att vad utredningen därvid uttalade är av intresse ännu i dag och kan vara värt ett studium i detta sammanhang. Det finns alltså ett omfattande grundmaterial i dessa frågor utöver de många förslag som jag vet har kommit från såväl lärarkollektiv som från skolmyndigheter. Jag tror att det är ganska väsentligt för det allmänna förtroendet för skolans viktiga uppgifter på fostrans område hur SIA-utredningen kommer att lösa sin uppgift på både kortare och längre sikt. Jag vill understryka, och jag gör det med utgångspunkt från en mer än tjuguårig erfarenhet av samarbete med lärare, rektorer och skolstyrelser, att strängen nu är hårt spänd på skolområdet. Man tål inte så förfärligt många mer uttalanden av typen att väsendet våld är en förståelig reaktion i vissa sammanhang eller av typen att den som nu försöker försvara sin integritet eller påkalla myndigheternas stöd och hjälp härför i själva verket betraktas som någon som uppträder provocerande. Jag tror att strängen har väldigt lätt för att brista och att man kan komma att få uppleva en rad desperata åtgärder som är avsedda att ge uttryck för uppfattningen att något måste göras omedelbart för att ordningen skall kunna upprätthållas och respekten för arbete och arbetstider återställas. Om utbildningsministern på något sätt skulle vara tveksam beträffande riktigheten av mina uppgifter, vill jag tala om att det i kväll kommer ett TV program, som ännu inte är annonserat, i vilket olika lärargrupper kommer att ge besked om hur de ser på problemen. Jag vill rekommendera utbildningsministern att följa det programmet.

Herr talman! Både i går eftermiddag och denna förmiddag har i riksdagen pågått en skoldebatt som har berört olika frågeställningar. En av de mera angelägna torde vara den som har tagits upp i den sista interpellationen i dag. Från vårt håll har vi varit angelägna om och aktivt medverkat till att skolan skall kunna ge en så god undervisning som möjligt. Vi måste se på hur skolans olika detaljer fungerar. Man kan ställa frågan om vi är nöjda med den undervisningsfunktion som skolan i dag har. Kan vi vara nöjda med skolans arbetsmiljö? Frågan kan tyvärr inte entydigt besvaras med ett ja eller ett nej. Den kritik som i dag riktas mot vårt undervisningssystem och dess resultat från både elevers och lärares sida är så pass starkt markerad att den måste utgöra ett observandum för skolpolitikerna. Herr Lidgard har tagit upp olika problem på skolans område. Jag tänker inte enbart på de enskilda ämnesområden som har varit uppe till debatt, språkundervisningen o.d. Självfallet berörs här alla ämnesområden. I går nämndes, som jag sade, språkundervisningen. Den har väl inneburit att den ökade bredden givit en viss kvalitetsförsämring. Låt mig emellertid säga att vi naturligtvis är angelägna om både att behålla den ökade bredden — vilken är mycket väsentlig för hela vårt folk — och att få bort de avtrubbningar som minskar kvaliteten. Jag vet inte om en av orsakerna härtill kan vara grundskolans undervisningssituation, som väl i första hand berörs i denna interpellation. Skolans arbetsmetodik och dess inre miljöförhållande är mycket viktiga och bidrar starkt till undervisningens riktiga funktion. De mycket svåra arbetsförhållanden som elever och lärare har i många klasser bidrar säkerligen till stor del till ett försämrat undervisningsresultat. Detta är alltför välkänt för att vi ånyo skall uppehålla oss vid detaljer därom. Från vårt håll har vi tidigare i motioner rest krav på fler aktiva undervisningspolitiska åtgärder för att få en förbättring till stånd. Vi får antagligen ingen lösning på dessa problem förrän den här omtalade SIA-utredningen kan ge oss en belysning av orsakerna till den kritiserade skolsituationen. Utredningens uppgift blir svår, men den skall inte spara någon möda för att motsvara de förväntningar som ställs på den. Det skulle vara mycket att tillägga i dessa frågor. För mig verkar det som om skolmyndigheterna i den nuvarande situationen inte i tid haft en tillräcklig beredskap inför de förhållanden som nuvarande skolsystem medfört. Emellertid kan man lätt konstatera att det råder stark oro inom skolan på grund av bristande arbetsro. Jag vill gärna begagna detta tillfälle, herr statsråd, för att säga att jag hoppas att herr statsrådet inte är mer fylld av reformiver än att han samtidigt synar detta förhållande och inser att det är nödvändigt med arbetsro för undervisningen och för skolan. Undervisningens reformerande är naturligen nödvändigt liksom tidens krav på oss människor ändras, men en skolreform måste få en så god förankring hos lärare och elever att dessa känner sig hemma i sitt arbete. Såsom förhållandena varit under några år uppfattar sig eleverna som ständiga försöksobjekt i ett gigantiskt försök, om vilket somliga inte vet vart det leder och vilket andra ibland uppfattar som ett misslyckande. Jag tycker att det skulle vara onödigt att behöva påpeka det självklara faktum att det tar tid att absorbera reformen, men låt oss ändå hålla det i minnet och handla därefter. Trivseln i skolan är mycket betydelsefull. Skoldemokratin kan, rätt tillämpad, bidra till att skapa trivsel. Skoldemokratin ger frihet åt individen, men eleverna måste förstå att med frihet naturligen följer ansvar för skolgemenskapens viktiga funktion. På vissa skolor tycks man ibland glömma detta. Vad värre är, herr talman, är egentligen den våldsmentalitet som vissa terrorgrupper inom en del skolor utövar både gentemot sina kamrater och gentemot lärarna. De gamla landskapslagarna innehöll ord som hemfrid och kvinnofrid. Om någon frid i dag är särskilt aktuell skulle det enligt min mening vara skolfriden. När vi åkte runt och talade med elevråd och lärare frågade vi ett elevråd: Varför har ni dessa problem med skolan? Vi fick ett svar som var enkelt men som ändå säger en del. En flicka svarade: Det är sjuor som tar skolan på skoj och nior som tröttnat på undervisningen, som är vårt problem. Herr talman! Kritiken är hård på detta område, men det vore fel av skolpolitikerna att bortse från den situation som jag här har talat om. Jag vill därför hoppas att de möjligheter som kan stå till buds verkligen skall följas upp, så att vi får en skola som kan ge den undervisning vi eftersträvar och som kan ge arbetsro och lugn.
Herr talman! Naturligtvis skall man ta den oro som finns i vissa skolor på allvar. Men jag tror att herr Thorsten Larsson snuddade vid en analys som inte är helt riktig. De oroliga förhållandena kan ju t.ex. knappast bero på Läroplan 69; den har ju bara tilllämpats några månader och i enstaka årskurser, 1, 4 och 7. Oron kan knappast heller vara orsakad av skolorganisationen för övrigt utan är naturligtvis främst en konsekvens av de förhållanden vi möter i samhället på andra områden. Vi har problem inom skolvärlden framför allt i inflyttningsområden och då med markering på de större städerna. Vi har problem med den kraftigt ökade invandringen, som ställer läraren inför uppgiften att undervisa kanske inte bara en utan flera elever som vid terminens början inte förstår det svenska språket. Ungdomarna går allt längre i skolan, samtidigt som puberteten kommer tidigare. Numera har man alltså hela pubertetsperioden i skolan med de speciella problem som detta medför. Många föräldrar känner ju till vilka problem det kan bli fråga om. Vi får alltså försöka göra de modifikationer och ändringar som är möjliga för att möta problemen inom den organisation som skolan fått genom reformbeslutet, och vi håller på med detta arbete. Direktiven till kommittén ”Samarbete i skolan” kom redan 1968. Vi har den nyligen tillsatta utredningen om skolans inre arbete med tre representanter för de borgerliga och tre för socialdemokraterna under ord förandeskap av skolöverstyrelsens chef. Vi har betygsutredningen och mycket annat. Varje nytt uppslag är vi beredda att pröva i positiv anda, och utan att rubba värdet av de stora skolrefor merna — det hoppas jag vi är överens om — skall vi försöka sätta in motåtgärder. Jag vill också med anledning av herr Lidgards inlägg begagna tillfället att ta bort mytbildning i två avseenden. Vi skulle vid tillsättandet av utredningen om skolans inre arbete inte ha varit intresserade av kortsiktiga åtgärder. Det står ordagrant i direktiven: ”Då arbetet, som jag framhållit, bör bedrivas såväl kortsiktigt som långsiktigt, bör de sakkunniga avlämna sina förslag etappvis. Förslagen skall även åtföljas av förslag till erforderliga författningsändringar.” Jag har ytterligare understrukit i en rad anföranden därefter, att jag är beredd att när som helst från utredningen motta förslag. Jag har nyligen fått en skrivelse som tar bort en annan mytbildning, nämligen den att inte lärarna skulle få medverka i detta utredningsarbete. Det påståendet har inte upprepats här i dag, och jag hoppas att det nu står fullt klart att lärare, elever och representant = för = föräldraorganisationen skall vara med, så att vi i fortsättningen också slipper den diskussionen. Efter att de överläggningar som fastslagits i direktiven har ägt rum, har sju experter som representerar dessa grupper knutits till utredningen. Dessutom skall man arbeta med referensgrupper på en rad olika nivåer. Det var för att utröna hur detta samrådsoch expertarbete lämpligast skulle organiseras som jag ansåg att det var riktigt att gå ut till läraroch elevorganisationer samt hem—skola-organisationer och diskutera detta problem med dem. Nu har man kommit fram till samarbetsformer som jag hoppas organisationerna tror på, när de själva haft inflytande över dem. Jag kommer självfallet att följa utredningens önskemål på denna punkt. Ytterligare till herr Lidgard: Om han läser t.ex. direktiven till skolöverstyrelsen i samband med SISK:s tillsättande 1968 skall han finna att en rad av de önskemål om aktivitet från regeringens och myndigheternas sida som herr Lidgard efterlyste redan finns fastslagna där. Det är riktigt att kommittén ännu inte kommit med förslag, men direktiven ger ändå klart uttryck för att vi — och nu talar jag om statsrådet Palme vid den tiden — var medvetna om behovet av insatser av detta slag. Jag vill också i detta sammanhang understryka att statsrådet Odhnoff i våras kom med ett cirkulär angående främjandet av goda uppväxtförhållanden för barn och ungdom. Det gick ut på att kommunala samarbetsorgan mellan barnavårdsnämnd, skola och polis skulle tillskapas. Regeringen har alltså tagit initiativ på olika nivåer och olika områden för skolans del förutom de initiativ herr Lidgard nämnde här. För övrigt tror jag alla kammarens ledamöter är intresserade av att vi skall lösa de problem som ovedersägligen finns, speciellt koncentrerade till vissa områden, samtidigt som vi skall slå fast att bärande, viktiga skolpolitiska principer som vi tidigare varit överens om inte får rubbas.

Herr talman! Det finns väl egentligen inte så mycket att gräla om. När utbildningsministern säger att han i morgon dag, om han får förslag, skall pröva dem på ett positivt sätt, så tror jag på det, och jag tror också att det kommer ut resultat av det hela. Låt mig i stället ta upp hans tal om mytbildningen på två olika nivåer. I mitt förra anförande skröt jag kan ske litet med att jag sysslat med skolfrågor under rätt många år. Jag har varit med om den ena uppvaktningen efter den andra med lärardeputationer då vi talat med ecklesiastikministrar — inte utbildningsministrar — om vad lärarna menade om disciplinförhållandena i skolorna. Jag har en personlig erfarenhet av att man inte tagit lärarnas synpunkter särskilt mycket på allvar utan att man velat bortförklara dem. Det är riktigt att så inte varit fallet under senare år, och nu har det också hänt en del på detta område, men tidigare fick man inte tala om det. Men det kanske inte var så konstigt.

Jag förstår att då vill man dölja det under andra formuleringar. Utbildningsministern = talade om SISK-utredningen och direktiven till den. Ännu så sent som 1968 var det svårt att nämna saker och ting vid deras rätta beteckning. SISK betyder samverkan i skolan, men i realiteten menade ju alla som deltog i det arbetet att man skulle försöka gripa sig an med ordningsförhållandena och få det bättre. Man ville alltså inte ut med språket. Den tiden är förbi. Låt oss inte tala mer om det. Vi är alla medvetna om att situationen inte är tillfredsställande. Man har inrättat sig efter detta och försöker finna lösningar. Utbildningsministern talade också om en annan myt, den att vi skulle sagt något om att lärarna inte skulle fått medverka i utredningen. Jag har i varje fall inte deltagit i en sådan mytbildning vare sig i min egenskap av riksdagsman eller i något annat sammanhang. Om jag nu håller mig till mitt eget parti vill jag nämna — förmodligen har utbildningsministern åtminstone fått kännedom om det i andra hand — att moderata samlingspartiet inför valet utgav en studie i vissa utbildningspolitiska frågor. Där var vi inne på SIA-utredningen. Det säges från vårt håll mycket tydligt att enligt direktiven skall experter knytas till utredningen. Att bland dessa experter skall ingå lärare och elever är så självklart att det inte särskilt behöver framhållas. Vi har inte deltagit i den mytbildningen. Kom inte med det påståendet! Jag vet att utbildningsministern gjorde det i andra kammaren härförleden. När herr Thorsten Larsson gick upp i talarstolen trodde jag inte att han skulle ge sig in på skolpolitiska frågor i största allmänhet, utan jag trodde att det var en SIA-ledamot, som skulle hugna oss med att man redan tänkt stora och kloka tankar och var beredd att komma med förslag. Jag är därför något besviken när han gled bort från det ämnesområde som jag ville diskutera, nämligen möjligheten till interimistiska åtgärder medan utredningen arbetar.

Herr talman!

Vi kommer att som jag förut sade så snabbt som möjligt försöka lägga fram förslag till konkreta åtgärder. Men jag kan än en gång försäkra att det är ganska svårt. Vi är tacksamma om herr Lidgard personligen till utredningen kan förmedla några uppslag till konkreta åtgärder; i så fall skall vi ta upp dem till behandling. Eftersom jag ändå har ordet skall jag be att få säga ett tack till utbildningsminister Carlsson för hans försäkran när det gäller utredningen. Vad Lgr 69 beträffar vill jag säga att man inte kan döma en läroplan som bara varit i kraft ett år. Det har jag inte heller avsett att göra. Det är möjligt att detta blir alldeles utmärkt. Än en gång vill jag framhålla att jag tycker att vi bör smälta och absorbera den. Jag hänvisar till vad jag sade om en reformpaus, även om jag är medveten om att vissa detaljer naturligtvis måste granskas och justeras. Vi har kritiserat en del detaljer i hela undervisningssystemet. Jag vill härmed också ha sagt att vi inte kritiserar undervisningssystemet i princip och som helhet. Centerpartiet har från början varit med om denna reformverksamhet, och vi ställer oss bakom den. När det gäller undervisningen i skolorna har man möjligen — jag säger möjligen därför att det väl inte är utrett ännu — i de nya kursplanerna överdimensionerat teoriundervisningen. I varje fall finner vissa kategorier av elever det inte meningsfullt med så mycket av teoretisk undervisning. Men det är egentligen en annan historia, och den kommer kanske upp nästa vecka när statsutskottets utlåtande därom ligger på riksdagens bord.

Herr talman! Det är verkligen inte mitt fel att ärendena är samlade på det sättet att kammarens ledamöter får se mig i talarstolen så ofta i följd. När vi nu skall behandla denna detaljfråga — ty det är i och för sig en sådan — som i huvudsak gäller revidering av timoch kursplaner för de tvååriga ekonomiska och sociala linjerna i gymnasieskolan, har vi från vårt håll velat se detta som en del i helheten. I utskottets utlåtande konstateras att en ledande princip för omdaningen har varit att planeringen för stadiet i dess helhet skall samordnas. Man måste alltså se på de samlade konsekvenserna. Min karakteristik av propositionen är att den är ett lappverk. Det är djupt beklagligt. Liksom i så många andra stycken föreslår regeringen vissa putsningar och justeringar utan att man kan få se helheten. Redan 1968 uttalade riksdagen med anledning av en motion från vår sida och gav också Kungl. Maj:t till känna att det framdeles kunde vara lämpligt att låta en parlamentariskt sammansatt kommitté se över det frivilliga skolväsendets organisation och utformning. Bakgrunden till vår motion och till utskottets uttalande var vetskapen om att kompetensutredningen <Sskulle lägga fram konkreta förslag beträffande in Ang. gymnasieskolans organisation trädesreglerna till universitet och högskolor och även att en expertkommitté inom U 68 arbetade med gymnasiet och dess organisation. Utskottet var alltså enigt om att innan denna fråga fördes fram till riksdagen skulle den parlamentariska utredningen se över detta. Nu 1970 har kompetensutredningen lagt fram sitt konkreta förslag. U 68 håller på med sitt expertarbete och bör rimligtvis bli klar med det någon gång under nästkommande år. Det vore alltså helt logiskt att en samlad kommitté såg över gymnasiet, dess organisation, målsättning m.m. Där vill jag alltså knyta an till vad statsrådet Moberg sade för en liten stund sedan i denna kammare, nämligen att en samordning mellan gymnasieskolan och den högre utbildningen måste komma till stånd. Det är just det vi har pekat på i vår motion och vår reservation. Vi finner alltså att det inte är rimligt att göra putsningar och justeringar i den nuvarande gymnasieskolan utan att ha sett det samlade utbudet. Till det kommer det ganska radikala förslag som har framlagts om den sociala linjen på fackskolan, nämligen en totalsammanhållning, som ju ytterligt begränsar valfriheten för ungdomarna. Praktiskt har det alltså visat sig att de tre grenar som funnits på den sociala linjen i mycket grova tal har valts av en tredjedel på varje sida. Denna valfrihet har sålunda verkligen utnyttjats av ungdomarna, de har upplevt den som meningsfull. Den valfriheten försvinner totalt, och det blir en kompromiss mellan de önskemål, skall vi säga, som de mera humanistiskt-språkligt inriktade eleverna har och dem som de mera naturvetenskapligt inriktade eleverna har. Detta är en mycket viktig fråga, ty den sociala linjen på fackskolan är ju grunden för = klasslärarutbildningen. Jag vill erinra om att man enhälligt hade föreslagit att gymnasiet skulle vara grunden för klasslärarutbildningen, om klasslärarna skulle få en utbild ning som motsvarade de krav man måste ställa på lärarna ute i skolväsendet. Det blev nu inte så. Det blev fackskolan som skulle kunna vara grunden. Givetvis kan de även gå i gymnasiet. Men förutsättningen för riksdagens beslut den gången var att det var den naturvetenskapliga linjen på fackskolan som de skulle gå. Den sammanläggning man nu gör innebär en väsentlig uttunning av kunskapsområdet inom framför allt de naturvetenskapliga ämnena. Till det kommer ställningstagandet vad gäller ämnet matematik, som ju har funnits i en särskild och en allmän kurs. Nu föreslår utskottsmajoriteten, efter förslag av Kungl. Maj:t, att den uppdelningen skall försvinna och att det endast skall finnas en allmän kurs, byggande på den allmänna kurs som nu finns i grundskolan. Att det innebar en märkbar uttunning av matematikkunskaperna är alldeles självklart. Att utskottet tror sig bibehålla kvaliteten genom att säga i utlåtandet att kvalitetskravet skall uppräthållas, är ett antal ord som inte har någon som helst verklighetsgrund. Den som har studerat kunskapsskillnaden i matematik mellan den allmänna och den särskilda kursen på högstadiet kan bara konstatera att det är en utomordentligt stor skillnad. Här är föreskrivet att den nya matematikkursen, som skall finnas på fackskolan, skall vara upplagd så, att alla elever kan följa den. Det är en påtaglig försämring av matematikundervisningen, som jag inte har förståelse för. Den kommer att så småningom visa sig i klasslärarnas kunskaper när de skall gå ut som lärare. Detsamma skall ske i fråga om den ekonomiska linjen. Det är alldeles ostridigt att de relativt hyggliga matematikkunskaper som man får i särskild matematik på den ekonomiska linjen är erforderliga i det arbete som dessa ekonomer i fortsättningen skall ha. Det är en grund man måste stå på för att kunna läsa exempelvis statistik. Till detta kommer ytterligare en synpunkt, och det är enligt vår uppfattning nödvändigt med den samlade översynen att fackskolan i betydande omfattning i fortsättningen skall vara grunden för universitetsutbildning. Detta samband bortser man totalt från när man diskuterar denna enskilda proposition. Herr talman! Det är alltså orsaken till att vi inte velat vara med om att bifalla denna proposition. Vi betraktar den som ett lappverk och som ett olyckligt förslag, utom beträffande vissa smärre delar vilka man i och för sig kan genomföra när som helst. Men den stora principfrågan om framför allt den sociala linjen och matematiken har vi inte fått se i en samlad bedömning. Vi har därför framlagt en reservation som jag ber att få yrka bifall till. Till den har vi av utskottsskrivningstekniska skäl fogat reservation nr 2 med alla dess delar a—g. Som en följd härav har vi alltså en särskild reservation när det gäller matematiken i allmän och särskild kurs på den ekonomiska linjen. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till de tre reservationerna.

Herr talman! Låt mig först fästa uppmärksamheten på att trots ett flertal motionspar med åtskilliga yrkanden har utskottet — med undantag av de moderata — kunnat ena sig om ett enhälligt utskottsutlåtande. Avvikelsen framgår av reservationen, där moderata samlingspartiet yrkar att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning. Man åberopar ett uttalande som utskottet gjorde 1968, och det är riktigt, men man skall lägga märke till formuleringen. Utskottet sade att det framdeles kunde bli lämpligt att låta en parlamentarisk utredning se över denna fråga. Vi har i utskottet — givetvis med undantag av reservanterna — varit överens om att tidpunkten ännu inte är inne att begära att en sådan parlamentarisk utredning skall tillsättas. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att många av de motionsyrkanden som har framställts har resulterat i positiva uttalanden från utskottets sida. Själva grundtanken i 1968 års riksdagsbeslut, som ju träder i kraft den 1 juli 1971, var att man skulle få ett gymnasium som skulle innebära en sammanhållen skolform. Vi måste konstatera att man följer det riktmärket. Bakom de förändringar som propositionen innehåller ligger nu inte bara det att Sö har ett förslag till Kungl. Maj:t, utan olika grupper har ute i skolorna bedrivit ett arbete med detta. Man har där följt upp timplaner, ämnesval osv. och kommit fram till ett resultat som sedan genom Sö och propositionen återkommer till riksdagen. Herr talman! Utan att det skall betraktas såsom bristande intresse för denna fråga, tillåter jag mig helt kort att med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan. I sistnämnda reservation förutsattes, att samtliga styrelseledamöter skulle få samma ställning, rättigheter och skyldigheter. Den lagstadgade offentliga representationen borde enligt reservanterna begränsas till de organ inom bankerna som normalt fattade de avgörande besluten i frågor av stor räckvidd och av principiell betydelse.

Herr talman!

Hittills har det ansetts att statsrepresentanter i affärsdrivande företag inte skulle förekomma annat än i företag som är helt eller delvis ägda av staten. Här är det emellertid fråga om en anordning som i sig innebär ett tvångsvis inlemmande i privata företags styrelser av styrelseledamöter tillsatta av Kungl. Maj:t. Det anförs som speciella skäl för denna egendomliga anordning att bankerna har särskilda uppgifter i samhället av två slag. Bankerna fullgör, sägs det, uppgifter som exekutiva organ för statens ekonomiska politik i vissa hänseenden. Man hänvisar då till deras medverkan vid handhavandet av valutaregleringen, kontroll av obligationsemissioner och den reglerade kreditgivningen, framför allt på bostadsområdet, såsom exempel. Vidare har, säger man, bankerna en annan uppgift, som till sin karaktär bäst kan betecknas som kreditstyrande. När det gäller de medel som kan lånas ut, betyder det naturligtvis ganska mycket till vem de lånas ut. Detta kan också ha betydelse rent geografiskt. Om pengar lånas ut till vissa regioner i landet kan det ha stimulerande effekt på den delen av landet. Vi är nu begåvade med en speciell regionalpolitik, tidigare kallad = lokaliseringspolitik, som spelat stor roll i debatterna. Kungl. Maj:t anser att bankerna härvidlag fyller en kreditstyrande uppgift som möjligen inte helt passar ihop, om jag förstått det hela rätt, med de regionalpolitiska strävandena. I sistnämnda hänseende tror jag att det är fel, men jag refererar vad som anförts från Kungl. Maj:ts sida. Mot detta har från de intresserades sida, i detta fall särskilt Bankföreningen, rests invändningar. Bankföreningen har anmärkningsvärt nog inte blivit till frågad huruvida den hade några synpunkter på denna anordning. Detta förslag har nämligen inte remissbehandlats i vanlig ordning, utan propositionen föreligger på riksdagens bord utan tidigare remissbehandling. Bankföreningen har endast haft möjlighet att dels skriva till Kungl. Maj:t, dels också skriva till bankoutskottet och framhålla sina synpunkter i denna fråga direkt, utan att ha fått ärendet på remiss. Bankföreningen anför att vad till att börja med beträffar bankernas uppgift som exekutiva organ står bankerna under övervakning av bankinspektionen. De står också i den allmänna penningoch kreditpolitiken under ledning — jag tror det är ett riktigt uttryck — av riksbanken. Det har alltid varit tradition här i landet att bankerna anpassar sin allmänna kreditoch penningpolitik till de önskemål som riksbanken låter komma till uttryck. Man kan också säga att bankerna på det tidigare omnämnda valutaområdet anpassar sig efter valutastyrelsens direktiv. Vidare har staten själv, om den önskar påverka kreditgivningen eller kreditstyrningen, flera egna bankinstitut. Jag kan peka på Kreditbanken och Investeringsbanken. Det finns också en rad kreditinstitut av olika slag i form av lånefonder och liknande med statligt delägarskap helt eller till hälften. Staten har alltså tillgång till betydande korrektiv. När det gäller bostadsfinansieringen, som särskilt omnämns som ett område där en kreditstyrning anses erforderlig, finns förhandlingsorgan som staten själv har tillsatt — en kreditdelegation, som förhandlar med bankerna i dylika frågor. Det finns alltså redan nu betydande korrektiv om man inte gillar bankernas sätt att styra krediterna. På regionalpolitikens område finns det också av riksdagen beslutade bidragsoch lånearrangemang. Man kan enligt vår mening inte göra gällande att staten inte skulle ha tillräckliga möjligheter att påverka bankernas handhavande av kreditpolitiken. Vissa problem har särskilt observerats som en följd av ett eventuellt beslut om statliga representanter i bankstyrelserna.

Inför den problematiken har utskottet i majoritetens skrivning vridit sig en hel del. Där framhålls med rätta — och jag vill understryka just denna speciella synpunkt — problemet med konkurrensen. En statligt utsedd styrelseledamot är skyldig att rapportera till Kungl. Maj:t, och man måste alltid räkna med att läckage kan förekomma till konkurrerande företag — de statliga bankerna och andra kreditinstitut. Risken är att konkurrensen här får ett tråkigt inslag. Utskottet framhåller i sin skrivning att det inte borde få vara så att de offentliga styrelseledamöterna genom sin rapportering skulle behöva komma i konflikt med de krav som ledamotskap i bankstyrelse medför.

Utskottet säger också att man i fråga om sekretessen skall klart verka för att samhällets intressen skall beaktas men att samtidigt också bankernas intressen måste beaktas och att styrelse ledamöterna inte får vara partiska. Just det förhållandet att utskottet understryker detta, vilket jag också vill göra, visar att det här verkligen finns ett problem som det inte är så lätt att komma ifrån. Alldeles speciellt problematiskt blir det dessutom om vissa styrelseledamöter skall, såsom föreslås, ha en extra insynsrätt genom att vara självklara medlemmar också i bankernas direktioner. Enligt vår mening är det särskilt olämpligt att några speciellt utvalda styrelseledamöter skall sitta i direktionen. Jag vill i detta sammanhang nämna, att här föreligger en reservation, nr 2, i vilken denna synpunkt har tagits upp och ett yrkande ställts att en ändring i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag skulle införas som innebär att de offentliga styrelseledamöterna icke skulle få sitta i direktionen. Detta sammanfaller med våra önskemål, fast vi menar att detta lagförslag över huvud taget inte borde genomföras. Skulle nu reservation nr 1 bli utslagen, kommer vi att rösta för reservation nr 2 därför att den i sin kläm innebär ett nej till direktionsledamotskap. Detta betyder dock icke att vi godtar motiveringen i den reservationen, som i princip accepterar offentliga styrelseledamöter. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Propositionsförslaget innebär att Kungl. Maj:t skall ges möjligheter att tillsätta offentliga styrelseledamöter i de privata affärsbankerna och att antalet styrelseledamöter skall begränsas till högst tre i varje bank. Vidare föreslås att en sådan styrelseledamot i varje berörd bank också skall ha rätt att delta i beredning på direktionsnivå av ärenden som senare skall avgöras av styrelsen. Anledningen till detta förslag anges i propositionen först och främst vara att affärsbankerna spelar en central roll för den ekonomiska utvecklingen. Deras kreditgivning eller medverkan på annat sätt är av väsentlig betydelse för såväl finansieringen av de stora, långsiktiga investeringarna som för företagens kortfristiga kapitalbehov. Vidare anges att affärsbankernas rätt att fungera och fördela krediter påverkar användningen av våra totala resurser och därmed såväl den enskildes situation som den ekonomiska utvecklingen i stort. Ärendet har, som framgår av utskottsutlåtandet, inte genomgått sedvanligt = remissförfarande. Svenska bankföreningen har dock framfört synpunkter på lagförslaget dels i skrivelse till finansministern, dels till utskottet. I skrivelsen till utskottet hävdas att om riksdagen stannar för ett beslut om offentliga styrelseledamöter i bankerna, bör beslutet utformas så att negativa verkningar av beslutet icke åstadkoms. Svenska bankföreningen anser nämligen att en allvarlig negativ verkan skulle uppstå om de nya reglerna kunde tolkas så att de båda grupperna av styrelseledamöter skulle ha skilda målsättningar och olika ansvar. Vidare påpekar Bankföreningen att i den tillämpade lagtexten bör inte regeln medtas som säger att de offentliga styrelseledamöterna skall särskilt verka för att samhällets intressen beaktas i bankens verksamhet. En förutsättning för att oktroj skall meddelas och efter hand förlängas för en bank är enligt banklagen att bankens rörelse befinns ”nyttig för det allmänna”. Det innebär att banken i sin verksamhet skall beakta samhällets intressen. Varje bank är ju också så starkt intresserad i samhället att en förvaltning av bankens angelägenheter i strid mot samhällsintresset också måste komma i strid mot bankens egna intressen. Kontentan av detta blir att alla styrelseledamöter har samma skyldighet att ta tillbörlig hänsyn till samhällsintresset. För att återgå till propositionen så framgår ur denna att gällande ordning för affärsbankernas verksamhet är ingående reglerad genom lagstiftning och att detta skett med hänsyn till de viktiga funktioner bankerna har att fullgöra i det ekonomiska livet. I lagen om bankrörelse föreskrivs hur affärsbankerna skall vara organiserade och hur verksamheten skall drivas. Samhället har här helt naturligt verkningsfulla instrument för kontroll och styrning av affärsbankernas viktiga verksamhet. Proposition 141 har föranlett folkpartiet att lägga fram en motion där förslaget om offentliga styrelseledamöter i vissa affärsbanker i princip accepteras. Utgångspunkten för de offentliga styrelseledamöternas arbete i bankerna kan anges vara det förhållandet att bankerna är organ för vissa direkta samhällsfunktioner. Från en sådan utgångspunkt kan vi acceptera den föreslagna representationen, men detta kan icke åberopas när det gäller företagsamhet i allmänhet. Vad vi däremot icke kan acceptera är att en offentlig styrelseledamot skall ha rätt att delta när styrelseärenden bereds före styrelsens sammanträden. Motiveringen för detta finner vi vara alldeles självklar. För det första anser vi att alla styrelseledamöter skall ha samma ställning. För det andra skall de ha samma rättigheter. För det tredje skall de också ha samma skyldigheter. Statliga styrelserepresentanter kan säkert tillföra bankerna nyttiga erfarenheter, om de uppfattar sitt uppdrag rätt och fungerar som varje annan styrelseledamot. Om de däremot skall ha andra från övriga styrelseledamöter avvikande uppgifter, så innebär det en förändring av hela det nuvarande systemet. Som jag ser det måste statliga representanter få en särskild statlig organisation att hålla kontakt med. De skall ju representera ”samhällsnyttan” i motsats till övriga ledamöter. Man kan fråga sig vad som händer om bankerna inte anses handla i överensstämmelse med ”samhällsnyttan”. Vad skall den statliga representationen då göra? Skall dessa ledamöter svika sin tystnadsplikt? Eller skall de få någon extra statlig fullmakt som kan hindra banken från att slå in på en sådan kurs? Detta är frågeställningar som inte tagits upp i propositionen, men kanske utskottets talesman kan lämna nöjaktiga svar på dessa frågor. Herr talman! Som framgår av vår reservation uttalas där i klartext, att vi godtar offentlig representation i affärsbankernas styrelser, men en förutsättning är att alla styrelseledamöter skall få samma ställning, samma rättigheter och också samma skyldigheter. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 2 som är fogad till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Jag har vid utskottets behandling av detta ärende inte följt mitt eget partis linje, men jag hade inte tänkt agera i frågan här i kammaren.

Jag har inte något väsentligt att tilllägga utöver vad som sagts i de båda anföranden som redan hållits här och som varit utförliga och uttömmande vad motiveringen beträffar. Jag skall inte trötta kammaren med att upprepa vad som redan sagts. Anledningen till att jag ingriper i debatten är alltså att klargöra vad som varit bestämmande för mig när jag inte ansett mig kunna följa mitt eget parti.

Den uppfattningen stämmer inte med propositionens innehåll och förslag. Det statliga förslaget går ut på att statliga representanter sättes in inom en sektor av det privata ekonomiska livet, och det finner jag felaktigt. Sedan gäller det också frågan med den dubbla lojaliteten. Jag vill se den medborgare, av staten insatt som representant i affärsbankssystemet, som inte kommer i lojalitetskonflikt.

Å andra sidan måste naturligtvis den av staten utsedda styrelserepresentanten inte fatta det som helt utan mening att han blivit utsedd. En sann människa i denna ställning måste komma i lojalitetskonflikt. Jag anser att man icke bör försätta människor i sådana situationer. Enligt min mening är vi med de båda systemen — de privata affärsbankerna och det av staten numera fullt utbyggda statliga banksystemet med Sveriges kreditbank, postbanken och ytterligare institutioner — väl försedda i vårt land. Det är då enligt min mening inte rätt att det ena systemet skall ha den belastning som det innebär att statligt utsedda — och naturligtvis inte utan mening utsedda — ledamöter skall fungera i vederbörande bankers styrelse. Men detta är bara en början, ty vi vet att regeringen uppenbarligen tänker fortsätta på samma väg inom andra sektorer av näringslivet. Att företräda samhällsnyttan och samhällsintressena förutsätts över huvud taget i all ekonomisk verksamhet i dag. Vi kan icke driva ekonomisk verksamhet utan att vara fullt införstådda med vad samhället kräver av företagsamheten. För att företräda samhällsintressena behöver man inte vara speciellt ut sedd för ändamålet — utsedd av regeringen att företräda den socialdemokratiska regeringens speciella syn på hur samhällsintressena skall bevakas. Jag tror knappast heller att man på regeringshåll tillmäter detta förslag någon särskilt stor betydelse. Jag tillåter mig ha den uppfattningen, herr talman, att regeringen när den lagt fram detta förslag har gjort det med en blick på galleriet. Förslaget vittnar om en viss eftergift gentemot galleriet och en viss klåfingrighet när det gäller kontakterna med det ekonomiska livet över huvud taget. Herr talman! Detta var i all korthet personliga synpunkter och en deklaration om vad som fått mig att bestämma mig för att förena mig med företrädarna för moderata samlingspartiet i utskottet om reservation 1. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1.

Herr talman! Inom bankoutskottet ansluter sig majoriteten helt till de bedömningar som departementschefen redovisar i proposition nr 141, nämligen att Kungl. Maj:t bör få möjlighet att tillsätta offentliga styrelseledamöter i affärsbankernas styrelser.

Det är endast på en punkt som man redovisar delade meningar. Det gäller avsnittet om att en offentlig ledamot i varje bank skulle ha rätt att deltaga i den slutliga beredningen av styrelseärendena.

Det är mycket stora och betydelsefulla uppgifter som tilldelas affärsbankerna som exekutiva organ för statens politik bl.a. genom medverkan i valutaregleringen, vid kontrollen av obligationsemissioner samt genom särskilt reglerad kreditgivning till bostadsbyggandet. Detta har mycket vältaligt refererats av herr Åkerlund. Detta gör att utskottets majoritet ansluter sig helt till departementschefens uppfattning, att former bör skapas för samhällets direkta medverkan i och inflytande över besluten i de privatägda affärsbankerna. De farhågor som framförts bl.a. i motionerna och även från Svenska bankföreningen angående de offentliga styrelseledamöternas ställning anser vi, som är majoritet inom utskottet, vara obefogade. Departementschefen framhåller också i sin proposition, att offentlig styrelseledamot bör vara underkastad de kvalifikationskrav och bestämmelser i övrigt som gäller styrelseledamöter utsedda av bankens bolagsstämma. Detta innebär bl.a. att offentlig styrelseledamot blir underkastad in te bara banklagens skadeståndsoch straffbestämmelser utan också dess sekretessbestämmelser. Det är en sak som mycket kraftigt här bör understrykas, inte minst med hänvisning till vad herr Nils Theodor Larsson nyss yttrade från denna talarstol. Utskottet finner det också angeläget att en offentlig styrelseledamot i varje bank skall ha rätt att delta i den slutliga beredningen av styrelseärendena på direktionsnivå. Departementschefen framhåller i propositionen att om beredning inte förekommer i någon bank, så avser förslaget givetvis inte att det skall föranleda någon förändring i bankens organisation eller arbetsformer. Herr talman! Med vad jag här har refererat hemställer jag om bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman!

Jag beklagar om jag möjligen skulle ha åstadkommit något besvär för herr Larsson av den anledningen, men jag måste också säga att jag är glad och tacksam för de ord som herr Larsson här anförde.

Just det förhållandet att herr Larsson kan bygga på utomordentligt stora insatser på detta område och på en enastående erfarenhet gör att jag för egen del till alla delar instämmer i vad han här har sagt, därför att han kan så oändligt mycket mer på detta område. Jag tror att det skulle ha varit mycket klokt om övriga ledamöter av utskottet på samma sätt hade lyssnat till vad herr Larsson hade att säga på detta område. Vidare vill jag ställa en konkret fråga till herr Ståhle med anledning av problemet om lojalitet.

Skall de hos regeringen klaga över att det beslut som är fattat av bankstyrelsen med en överväldigande majoritet inte är godtagbart från offentlig synpunkt såsom dessa representanter uppfattar det? Kommer då inte, herr Ståhle, resultatet — därest Kungl. Maj:t ger dessa rätt — att bli att de övriga 15— 16 i fortsättningen i konfliktsituationer aldrig vågar i verklig mening gå emot de två eller tre offentliga representanterna? Det måste i praktiken betyda att de tillägges ett absolut veto i sådana ärenden. Kommer det inte att verka förlamande på en sådan styrelses aktionsförmåga?

Herr talman! Jag är mycket förvånad över herr Åkerlunds senaste inlägg när det gäller de offentliga styrelseledamöternas ställning därest de skulle komma i minoritet inom bankstyrelsen. Jag har hela tiden räknat med — och det hoppas jag fortfarande — att herr Åkerlund i likhet med mig är en sann demokrat. I och med att man har en styrelse, inom vilken det kan förekomma olika uppfattningar, måste det ibland bli en minoritet. Har man ett demokratiskt sinne måste man räkna med att mino riteten skall finna sig i det beslut som man genom majoritetsbeslut har fattat. Så måste givetvis även ske då det gäller arbetet inom den banks styrelse där offentliga representanter har sin plats. Det tycker jag borde vara så självklart att man inte skulle behöva säga det från första kammarens talarstol. När det sedan gäller herr Åkerlunds smekningar medhårs av herr Nils Theodor Larsson, hoppas jag att herr Nils Theodor Larsson sitter och myser i sin bänk över den behandlingen. Jag vidhåller, herr talman, mitt förslag om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Nils Theodor Larsson har deklarerat sin uppfattning, nämligen att den föreslagna ordningen är onödig. Vi som utgör majoritet i ut skottet har emellertid påpekat att det från samhällets synpunkt har mycket stor betydelse att de offentliga representanterna får delta i ärendenas handläggning redan på ett tidigt stadium. I det här fallet gäller det snarast dessa styrelseledamöters medverkan i direktionerna, eftersom man där förbereder de ärenden som så småningom kommer upp på styrelsenivå. Av egen erfarenhet har jag en mycket god erfarenhet av hur viktigt det är att redan från början få möjlighet att sätta sig in i ärendena och höra på alla detaljer, vilka ju kan ha stor betydelse när ärendet skall avgöras. I den här punkten delar jag inte på något sätt herr Nils Theodor Larssons uppfattning. Han tycks för övrigt stå ganska ensam inom centerpartiet, och han har heller inga sympatisörer inom folkpartiet med sig. Vi däremot tror att samhällets inflytande på denna del av vårt offentliga liv kommer att få mycket stor betydelse i framtiden för utvecklingen av vårt ekonomiska liv. att utgiva skattefria obligationslån till låg ränta i syfte att underlätta bostadsfinansieringen och därmed sänka hyrorna.